Herr talman! Jag konstaterar också med tillfredsställelse att det var möjligt att nå så bred enighet kring en del av dessa problem för småhusägarna, efter det arbete som skedde i departementet och efter den fempartimotion här i riksdagen som jag var med om att arbeta fram. Jag hoppas att de problemen är lösta i och med de beslut som vi nu har tagit. Dessa problem är komplicerade och svåra att lösa. Också jag tror att det behövs mer forskning av det slag som nu pågår. Men inte minst viktig är tillämpningen av regelsystemet när det gäller byggandet över huvud taget, och det är angeläget att man sätter in åtgärder även på det planet. Jag noterar med tillfredsställelse att bostadsministern är beredd att överväga om regelsystemet kan ytterligare förenklas och förtydligas med avseende på bl.a. långivningen, där reglerna uppenbarligen inte är tillfredsställande. Det som återstår är kanske därmed bara en reaktion på tanken att man inte bara med regler utan även med kampanjer och andra insatser som ständigt riktar uppmärksamheten på problemet kan komma fram till en lösning. Det vore bra om bostadsministern kunde ta upp även den aspekten till ett närmare övervägande inom bostadsdepartementet. Jag nämnde miljonprogrammet eftersom man bl.a. i den utredning som SABO har gjort har visat att stora problem uppstått just i samband med detta byggande. Vi står nu inför en liknande situation och behöver börja bygga betydligt fler bostäder igen, och då är det angeläget att vi tänker oss för och på ett tydligare sätt än förra gången verkligen sätter kvalitetsaspekten framför kvantitetsaspekten. Därmed borde man kunna komma till rätta med de här problemen på förhand och inte behöva städa upp i efterhand.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra situationen för asbestskadade som fått sin sjukdom konstaterad före den 1 februari 1974. Jag delar Sten Anderssons oro för dem som drabbats av asbestskador. Jag tänker då bl.a. på dem som drabbats av någon av tumörsjukdomarna lungcancer och mesoteliom eller av asbestos. Gemensamt för dessa tre sjukdomar är att det tar lång tid innan de visar sig och att de medför svåra smärtor och stort lidande för de drabbade. När det gäller en annan effekt av asbest, den s.k. pleuraplacken, som innebär en förtjockning i bindväven i lungsäcken, har den i sig hittills inte ansetts påverka lungornas funktion. Här i Sverige har vi sedan länge haft en internationellt sett sträng lagstiftning med låga gränsvärden för asbestförekomst och restriktiva regler för nyanvändning av asbest. Men med tanke på de stora risker som inandning av asbest innebär har vi velat gå ännu längre för att ytterligare minska asbestanvändningen. fram förslag om åtgärder. Kommissionen har sedan lämnat en rad förslag, som avser många olika områden i samhället. Som jag har redovisat i regeringens skrivelse om asbest har regeringen sedan beslutat om olika sådana åtgärder mot asbest. Åtgärderna mot asbestanvändningen i samhället har fått ett positivt gensvar. Det finns en bred politisk enighet i dessa frågor. Det kan emellertid också noteras att den svenska asbestpolitiken har mött kritik från vissa andra länder, som anser att den är alltför långtgående. Det gäller främst länder som producerar asbest. Men här i Sverige har vi ansett att de åtgärder som nu har vidtagits har varit nödvändiga för att hindra att människor i framtiden utsätts för de risker som inandning av asbest kan innebära. Men det är minst lika viktigt att de som i dag är drabbade kan få hjälp. Samhällets ersättning till dem som skadats i arbetet utbetalas med stöd av lagen om arbetsskadeförsäkring. För en skada som inträffat eller visats före den 1 juli 1977 gäller den äldre yrkesskadelagstiftningen, som innebär en något lägre ersättningsnivå. Om en person med pleuraplack bedöms ha fått en nedsättning av arbetsförmågan kan ersättning utgå oberoende av när skadan först visade sig. Däremot ger själva pleuraplacken i sig ingen ersättning, om det inte konstaterats någon nedsättning av arbetsförmågan. Det har dessutom träffats kollektivavtal om kompletterande försäkringsersättning. Ett sådant är TFA-försäkringen. Här kan ersättning betalas enligt andra grunder än vad som gäller inom den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Bl.a. kan ersättning lämnas som ideellt skadestånd. Detta har bl.a. inneburit att personer med en konstaterad pleuraplack har fått sådant ideellt skadestånd, i det här fallet på 10 000 kr., även om skadan inte medfört någon nedsättning av arbetsförmågan. Sten Andersson tar upp en fråga som uppkommit i samband med de förhandlingar arbetsmarknadens parter genomfört angående tolkningen av TFA-försäkringen. I det sammanhanget fastställdes att vissa yppandedatum skulle gälla för att ersättning skulle utgå. Det var således parterna som fastställde att ett villkor för ersättning skulle vara att pleuraplacken skulle ha visat sig efter den 31 januari 1974. Parterna förhandlar för närvarande om dessa villkor. Precis som socialutskottet nyligen har konstaterat är detta en fråga för de parter som disponerar över TFA-försäkringen och inte för regeringen. Det är min förhoppning att en lösning snart skall uppnås.

Herr talman! För ungefär ett år sedan blev jag uppvaktad av en förening, De yrkesskadades förening i Malmö, som bildades för fem sex år sedan just därför att man ansåg sig orättvist behandlad. Det gällde framför allt personer som fått skador på grund av att de hade jobbat med asbest. Jag tyckte att deras problem var så pass stort att det borde föranleda en behandling i riksdagen. Jag motionerade, och jag tycker att jag hade en ganska snäll hemställan i min motion — jag begärde att regeringen skulle utreda möjligheterna att förbättra den ekonomiska situationen för dem som fått sin skada yppad före 1974. Motionen avslogs av socialdemokrater, folkpartister och centerpartister med motiveringen att frågan borde avgöras av parterna på arbetsmarknaden. Till det kan sägas, herr talman, att man har hållit på att avhandla detta problem i många år utan att komma någon vart. Låt mig gå litet tillbaka i tiden. 1965 fick vi den första bestämmelsen i Sverige i vad gäller arbete med asbest. Flera år efter det att denna bestämmelse hade trätt i kraft arbetade man med asbest på ett sätt som klart stred mot gällande regler. Det fanns en fabrik som hette Eternitfabriken i Lomma, strax utanför Malmö, som lades ned 1975. Jag har läst böcker om denna arbetsplats, och jag har talat med personer som varit anställda där. Långt efter det att vi hade fått våra bestämmelser om asbesthanteringen här i Sverige fanns det på detta företag fruktansvärt dåliga arbetsmiljöer. Jag vågar påstå att de som jobbade på golvet med asbest ingenting visste. De fick en utsökt dålig information om farorna med att arbeta med asbest, trots att vi sedan 1965 hade regler för hur man skall handskas med detta ämne. Här är många syndabockar, det är jag medveten om. Arbetsgivarna informerade inte. De lokala fackliga organisationerna föredrog att räkna medlemmarnas antal i stället för att ta hänsyn till medlemmarnas hälsa. Det gick så långt, att trots att man visste om att det var hälsofarligt att arbeta med asbest, försökte man skriva ett brev till dåvarande ansvarigt statsråd, Ingemund Bengtsson, om att det inte skulle införas ytterligare skärpta bestämmelser för asbesthanteringen. Det var en ordförande för den lokala arbetsledarklubben som vägrade skriva under, och därför gick aldrig det brevet i väg. Yrkesinspektionen agerade också mycket tvivelaktigt. Det fanns bestämmelser, men man tillät ändå de anställda att arbeta i en miljö som var direkt hälsovådlig. Detta har nu fått till konsekvens att många av dem som arbetat på detta företag och på många andra företag som sysslade med asbest i sin produktion har avlidit. Många är i dag sjuka och tillbringar en stor del av sin tid i syrgastält eller med syrgasslangar för att kunna andas. Jag pratade i går kväll i telefon med en man som hade jobbat på denna fabrik, och han berättade för mig att han bara kunde sova en timme i taget, sedan var han tvungen att gå upp därför att han inte kunde andas. Han måste rusa ut på balkongen för att få litet frisk luft. Med allt detta som bakgrund är jag inte nöjd med det svar statsrådet har presenterat, att det här är en fråga för parterna. Rimligtvis borde den vara det, det kan jag hålla med om, men när man har haft så lång tid på sig som ända sedan 1974 och fortfarande ingenting har hänt såvitt jag vet, skulle det vara tacknämligt ifall statsrådet här i dag kunde stå upp i talarstolen och ge dem ett litet hopp som är drabbade och lever under mycket små ekonomiska omständigheter. Kan statsrådet säga: ”Förhandlingarna har gått framåt, och vi kan snart se ett konkret resultat”? Herr talman! Man skall inte raljera i sådana här sammanhang, och riksdagens talarstol kanske är fel plats. Men snart är det första maj, och jag har fått tag på ett papper som har gått ut från statsrådets partis presstjänst, där det står att talen skall handla om omtanke och rättvisa. Såvitt jag kan förstå måste man då göra ett undantag för den grupp asbestskadade som har fått sin skada konstaterad före den 1 februari 1974. De upplever sig icke få någon omtanke eller bli behandlade på ett bra och korrekt sätt.
Herr talman! Jag får hålla med Sten Andersson i Malmö om att det finns många syndabockar när det gäller asbestanvändningen i det svenska samhället. Väldigt länge har det på en lång rad arbetsplatser arbetats med asbest på ett sätt som varit helt i strid med både gällande regler och vad som borde ha varit sunt förnuft. För att komma till rätta med det här tillsatte regeringen asbestkommissionen, direkt under min ledning, och jag har under ett par års tid arbetat intensivt med dessa frågor. Asbestkommissionens arbete har inneburit dels att vi har bestämt oss för att vi skall förbjuda nyanvändning av asbest, dels att vi skall se till att den asbest som vi vet finns runt om i samhället, i byggnader, tåg och på många andra ställen, hanteras på ett helt annat sätt än vad som har skett tidigare. Vidare har vi infört krav på märkning som en garanti, inte bara nu utan också i framtiden, för att arbetarna skall veta när de kan riskera att komma i kontakt med asbest. Vi har även infört skärpta krav när det gäller tippar etc, där vi vet att det finns stora problem. När det gäller hälsokontroller har vi infört regler som är betydligt strängare än de som fanns tidigare. De som jobbar på bilverkstäder t.ex. får nu tillgång till hälsokontroller, även om de endast under en relativt kort tid har arbetat med asbest. Den möjligheten fanns inte tidigare. Det här är några exempel på förslag som asbestkommissionen har lagt fram och som kommer att leda till att vi i framtiden kan undvika en del av de problem som vi annars skulle ha haft. Asbest har tyvärr — det har Sten Andersson i Malmö rätt i — använts vårdslöst tidigare. Vi kommer således att få dras med effekterna av det under lång tid framöver. Sedan något om omsorgen om de människor som har blivit skadade. Om man har en skada som innebär en nedsättning av arbetsförmågan, har man ju rätt till ersättning — det är då arbetsskadesystemet som gäller — precis som andra som har blivit skadade i yrkeslivet. Det finns ju tyvärr väldigt många andra sjukdomar och skador än just de som asbesten har förorsakat. När det gäller de extra 10 000 kr. som är ett resultat av en avtalsöverenskommelse vid sidan av de ersättningar som man får genom den allmänna försäkringen, kan jag i dag inte säga när förhandlingarna är klara. Det kan ta 14 dagar och det kan ta två månader. Det är omöjligt för mig att ha någon uppfattning i det avseendet. Men jag tror ändå att det finns förutsättningar för att parterna skall komma överens. Men exakt när det blir är det, som sagt, väldigt svårt för mig att säga i dag.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för de besked hon har gett. Det är bra att vi nu äntligen har insett vilka fasansfulla katastrofer som kan inträffa när man använder asbest på ett felaktigt sätt. Om vi följer de bestämmelser som nu finns i Sverige och som kommer att gälla framöver, kommer vi icke att få några nya asbestfall. Den grupp som jag avser är de människor som fått sin skada eller sjukdom yppad före den 1 februari 1974. Statsrådet säger att hon inte kan säga om det tar 14 dagar eller 2 månader, innan parternas överläggningar kan ge resultat. Jag tolkar fru statsrådet i alla fall så, att det inte dröjer mer än två månader = Prot. 1986/87:107 förrän de här människorna som under många år har lidit och fortfarande lider 21 april 1987 mycket får uppleva ett positivt resultat av förhandlingarna i fråga. Kan statsrådet här gå i god för att förhandlingarna slutförs inom två månader? Statsrådet nämnde själv den tidsramen och det är därför som jag nu aktualiserar den.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte gå i god för något som händer vid förhandlingar där jag själv inte är närvarande som part. Det är min förhoppning — som jag tror att många delar — att förhandlingarna, där dessa frågor har diskuterats ganska länge, snart skall vara avslutade. Vad som sedan blir resultatet av dem är naturligtvis också omöjligt för mig att säga.

Herr talman!

Statsrådet säger ju här i dag att det kan ta 14 dagar eller två månader. Jag är så pass generös att jag kan köpa även ett besked om att det tar ett halvår. Jag hoppas att statsrådet har ett mycket gott underlag för sitt yttrande och att hon är väl informerad om att förhandlingarna är i ett slutskede, så att det inte är fråga om samma gamla malande som under tidigare år.

Herr talman! Det mest hoppingivande i utvecklingsländernas aktuella situation är förändringens vind till förmån för demokrati och marknadshushållning som i dag berör alla kontinenter. Den snabba ekonomiska tillväxten i Sydostasien och demokratiseringen i Latinamerika och nyligen på Filippinerna ger inspiration. Insikten ökar att u-länderna inte är dömda att förbli fattiga och förtryckta. Denna omprövning till förmån för marknadsekonomin styrks av de praktiska erfarenheter som vunnits. Under 1970 och 1980-talen har utvecklingen varit mycket gynnsam i länder som satsat på marknadsekonomiska lösningar, enskilt ägande, fri företagsamhet och en öppen utrikeshandel. Stagnation och tillbakagång råder i de länder som kvarstannat i feodala strukturer eller som enligt socialistisk modell kollektiviserat jordbruket och sökt sätta centralplaneringen i system. Skillnaden i tillväxt och ekonomisk utveckling mellan marknadsekonomierna i Sydostasien och Latinamerika och de afrikanska staterna är dramatisk och tragisk. Så har också politiseringen och förstatligandet av det ekonomiska livet gått mycket långt i Afrika. Bland u-länderna själva finns nu en växande villighet att byta utvecklingsmodell. Kinas väg från kulturrevolution till ett liberaliserat jordbruk och självförsörjning med livsmedel är ett talande tecken på den förändring som håller på att ske. Likaså har Indien under Rajiv Gandhi inlett en politik som leder från planhushållning mot mer av marknadsekonomi. Herr talman! Det är genom ökad produktivitet och därigenom alstrad tillväxt som industriländerna uppnått sin välfärd. Samma väg måste de i dag fattiga länderna vandra. Även om en generös biståndsgivning från industriländernas sida kan påskynda utvecklingen så måste tillväxten i huvudsak baseras på u-ländernas egna insatser. Det är endast u-länderna själva som genom en ändamålsenlig politik kan skapa den samhällsmiljö som främjar utveckling och framåtskridande. Jordbruket är nyckeln till tillväxt i de fattiga länderna, liksom det en gång var hos oss. I 1986 års Världsbanksrapport diskuteras jordbrukets centrala roll för utvecklingen i u-länderna. Bakgrunden är tämligen självklar: 70 90 av u-ländernas innevånare är jordbrukare. Ändå konstaterar rapporten att många u-länder för en politik som allvarligt missgynnar bönderna. Analysen utgör en kraftfull plädering för marknadshushållningens nödvändighet. Tvärtemot vad som tidigare hävdats är bönderna i u-länderna prisoch incitamentkänsliga. Mot den positiva utvecklingen i Asien kontrasterar utvecklingen i många länder i Afrika. Faktum är att den genomsnittlige afrikanen i dag är fattigare än han var 1970 och att han riskerar att vara ännu fattigare 1990, om inget görs för att ändra jordbrukspolitiken och den ekonomiska politiken i mera ändamålsenlig riktning. Skräckexemplet i Världsbankens rapport är Tanzania, det land som erhåller och erhållit mest svenskt bistånd. Jordbrukets betydelse för Afrikas utveckling understryks också i en rapport från FN-organet FAO som publicerades i september 1986. Dokumentet ”Afrikanskt jordbruk — de nästa 25 åren” är framför allt en strategi för hur Afrika skall återvinna sin förmåga att föda sig självt. FAO pläderar för en radikal omläggning av den ekonomiska politiken och jordbrukspolitiken i syfte att öka incitamenten för den enskilde bonden att producera. De realiteter som beskrivs i dessa och många fler rapporter är av stor betydelse också för svensk biståndspolitik. En betydande del av det svenska bilaterala biståndet går till länder i Afrika. Afrikas problem är också svenskt bistånds problem. Det är hög tid för Sverige att i dialogen med u-länderna göra klart att en kollektivisering av lantbruket och satsningen på en statsledd utveckling inte leder till framåtskridande. Huvudsyftet med vår u-landspolitik måste vara att stödja en utveckling som långsiktigt och varaktigt förbättrar situationen för de fattiga människorna i u-länderna. För att nå detta mål är det nödvändigt att produktionen och den produktiva kapaciteten i u-länderna ökar. Det är genom tillväxt som fattigdomen utrotas. En viktig förutsättning för att u-länderna skall lyckas i strävan att utveckla sitt näringsliv är att de får tillgång till marknader. Utomordentligt köpstarka sådana finns i industriländerna. Ett första krav på en framsynt u-landspolitik måste således vara att den skall främja frihandeln. Handelshindren mot utvecklingsländerna måste bort såväl nationellt som internationellt. Också vi i Sverige måste tillämpa en helhetssyn på våra relationer till utvecklingsländerna. Vill vi bidra till den fattiga världens utveckling så får vi inte bromsa densamma genom en ogenerös handelspolitik. Direkt genant är det för ett frihandelsland som Sverige att fortsätta att tillämpa textilrestriktioner mot de fattiga länderna. Importbegränsningarna på tekoområdet drabbar länder som samtidigt får u-hjälp från Sverige. Detta är absurt. Medan ett ökat handelsutbyte är en naturlig del av ett lands utvecklingsprocess, så är biståndsströmmarna utifrån kommande resurser, som i bästa fall kan ge ett värdefullt bidrag till utvecklingsprocessen och i sämsta fall leder till snedvridningar och felallokeringar i mottagarländernas ekonomier. 1970-talets erfarenheter visar otvetydigt att bistånd i sig inte åstadkommer utveckling. Bistånd kan vara en hjälp till och stöd för u-ländernas egna utvecklingsansträngningar. Det är i medvetande om att vårt bistånd måste vara en hjälp till självhjälp som vi skall utforma vår biståndspolitik. Aldrig så generösa biståndsprogram nyttjar föga så länge u-länderna själva för en utvecklingspolitik som inte stimulerar deras egen befolkning till produktiva insatser. Sverige har en skyldighet att i dialogen med mottagarländerna framhålla syftet med det svenska biståndet: att hjälpa till att utrota fattigdomen och stödja en utveckling i demokratisk riktning. Dessa båda mål går i själva verket hand i hand. Det går aldrig att få i gång en varaktig ekonomisk utveckling i ett land om inte individens insatser och inflytande uppmuntras. Ett återinförande av marknadshushållning på jordbrukets område är i själva verket den viktigaste fattigdomsbekämpande åtgärd som i dag kan vidtas i en lång rad afrikanska länder. 1970 och 1980-talets dystra erfarenheter av utvecklingssamarbetet, där alltför litet av biståndet lett till uppsatta mål — en ekonomisk och demokratisk utveckling i mottagarländerna —, måste leda till en omprövning och nyorientering av utvecklingssamarbetet. Det kravlösa, regimorienterade bistånd som knäsattes av socialdemokraterna i början av 1970-talet leder inte till framåtskridande. Programländerna har år efter år kunnat räkna med växande landramar, i stort sett oberoende av hur samarbetet fungerat. Risk finns att program tillkommit och importstöd utbetalats mera för att fylla upp landramarna än för att insatsen haft karaktären av en meningsfull hjälp till självhjälp. Regimorienteringen leder till att biståndspengarna i första hand går till en statsbaserad byråkrati som blir biståndsberoende. Biståndet måste ges en bredare och självständigare bas så att det blir mindre beroende av regimerna i mottagarländerna. Detta kan bl.a. ske genom att biståndet i större utsträckning än nu inriktas på att stödja den enskilda sektorn i u-länderna, jordbrukarna, företagarna, kooperationen, facket, universitetsvärlden m.m. De enskilda insatserna, de enskilda organisationerna och de demokratiska krafterna måste få ett bättre stöd. U-landspolitiken måste omfatta handelspolitiska åtgärder, forskningssamarbete och kulturutbyte samt vidgade möjligheter för svenskt näringsliv, missionen och de humanitära, kooperativa och fackliga organisationerna att var och en på sitt område bidra till en framgångsrik utveckling av u-ländernas ekonomiska, sociala och kulturella struktur. Svenskt bistånd måste omorienteras bort från de luftiga programoch importstöden. Det behöver spridas till många lokala strukturer och institutioner inom u-länderna, och det bör gå till fler u-länder än i dag. Effektiviteten i biståndet höjs om vi övergår till ett mera projektinriktat bistånd där klara mål för insatsen kan uppställas och en meningsfull utvärdering ske. Herr talman! Det är glädjande att demokratimålet fått ett betydligt större utrymme i årets budgetproposition, i partimotionerna och i utskottsbetänkandet. Vi ser detta som en framgång för våra idéer. En så bred uppslutning borde göra det möjligt att snabbt gå från ord till handling. Tyvärr sviker utskottets socialdemokrater när det gäller de konkreta förslagen. De vill inte ha ett särskilt anslag för demokratiutveckling, och de vill inte att årliga rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i våra samarbetsländer skall utarbetas. Samma brist på överensstämmelse mellan ord och handling förmärks i socialdemokraternas inställning till miljöfrågorna. De säger ja till centerns förslag, att miljön förs in som ett särskilt biståndsmål. Det är glädjande. Men de säger nej till det gemensamma borgerliga kravet på ett särskilt anslag för miljövård, markvård och energi. Ändå är det naturligtvis så att ett sådant anslag skulle ge miljöarbetet en ordentlig skjuts framåt. På en punkt ger socialdemokraterna med sig. De bifaller borgerliga förslag om att ytterligare räkna upp anslaget till enskilda organisationer med 50 milj.kr. I föredragningar inför utskottet har det klart visat sig att de enskilda organisationerna anser sig kunna ta hand om mer statliga medel på ett meningsfullt sätt. Enligt moderat uppfattning är de enskilda organistionernas arbete bland det mest hoppingivande i en ofta mörk biståndsbild. Deras verksamhet bör få ett fortsatt växande stöd. Svenskt bistånd måste ges en ny inriktning. Vi måste komma bort från de stora stela regimorienterade landprogrammen och få ett mera ämnesoch projektinriktat bistånd. Vi måste verka i flera länder. Biståndet måste ges en uttalad demokratiprofil. Ett särskilt anslag för demokratiutveckling bör inrättas, och det landinriktade biståndet bör innehålla ett antal projekt för demokratiutveckling. Det kan gälla t.ex. stöd till politiska partier, ett oavhängigt rättssystem, en fri press, ett väl fungerande undervisningsväsende. Oroande i detta sammanhang är att socialdemokraterna med stöd av vpk vill ge regeringen i uppdrag att se över de fyra biståndsmålen. Varför vill man detta? Är det något fel med de i parlamentarisk enighet fastställda målen: tillväxt, utjämning, oberoende, demokrati? Är det inte måluppfyllelsen som brister? I den mån en översyn skall komma till stånd bör den ske parlamentariskt och beröra också biståndets innehåll. Det har varit en styrka att alla partier varit överens om de fyra målen. Det vore synnerligen beklagligt både för Sverige och för mottagarländerna om denna enighet skulle brytas. Misstanken ligger nära till hands att det är demokratimålet som irriterar. Lena Hjelm-Wallén har nu inte varit helt lyckosam när hon försökt förklara vad hon menar med demokrati i u-länder. Handlar det bara om folkligt deltagande eller har demokrati kanske också något att göra med styrelseskick, rättssäkerhet och yttrandefrihet? Jag menar att utskottets ordförande Stig Alemyr är skyldig kammaren en förklaring. Någon sådan återfinns nämligen inte i biståndsbetänkandet. Så till frågan om Vietnam. Sedan utskottet behandlade frågan har ju regeringen ställt ultimatum till sig själv om Vietnambiståndet. För det är väl så man måste tolka regeringens beslut. Det är glädjande att regeringen nu äntligen erkänner det berättigade i vår ståndpunkt, att det inte är förenligt med de värderingar Sverige förfäktar i andra sammanhang att ge omfattande bistånd till ett land som så grovt kränker folkrätten som Vietnam gör genom sin ockupation av Kampuchea. Det förvånande är att insikten kommer så sent, åtta år efter invasionen, och att tidsfristen sätts ända till 1990.Sveriges FN-ambassadör sade i höstas att vietnameserna borde lämna Kampuchea med omedelbar verkan. Självfallet har han rätt. Detta är väl också den svenska ståndpunkten vad gäller ryssarna och Afghanistan. Socialdemokraternas ultimatum är bra, om det hade gällt 1987, men som det givits nu tenderar ju regeringen att legitimera en fortsatt vietnamesisk ockupation. Det är ju inte heller enbart ockupationen av Kampuchea som gjort att vi moderater sedan flera år krävt att biståndet till Vietnam bör avslutas. I år talar äntligen alla partier om demokratins betydelse för utvecklingen i u-länderna. Vietnam är en diktaturstat och ett så hårt och slutet system att möjligheterna torde vara små att med svenskt bistånd kunna medverka till en demokratisk utveckling. I ett så totalitärt samhälle torde ett regimorienterat bistånd snarare medverka till att förstärka den sittande diktaturens position. Svenska biståndsmedel har finansierat huvuddelen av Bai Bangs investeringskostnader. Dessutom betalas nu hundratals miljoner för att driva industriföretaget Bai Bang. Och nu framförs det som en bedrift att Bai Bang lyckats exportera papper, när saken är den att SIDA inte bara betalar för investering och drift utan nu också köper produkten för ”export” till Etiopien. Jag förstår att biståndsministern blev väl emottagen i Vietnam nyligen! Men borde inte biståndsministern ha varit försiktig i vad gäller att uttala sig om att skogsarbetarnas situation förbättrats? Är verkligen statsrådet så blåögd att hon tror att ett officiellt besök på några dagar ger möjlighet att bedöma den saken? Risken finns ju också att Vietnam tolkar statsrådets uttalande så att nu är den frågan ur världen. Statsrådet kan genom sina uttalanden ha gjort de stackars kvinnorna en direkt otjänst. Herr talman! En väsentlig del av det svenska bilaterala biståndet går till södra Afrika. Det är ett led i kampen mot apartheid som alla politiska partier står bakom. Vi tror dock att det under nuvarande förhållanden är viktigare att satsa mera pengar på det regionala SADCC-samarbetet med dess bokstavligen livsviktiga investeringar i bl.a. kommunikationer än att räkna upp de enskilda landramarna. Denna prioritering gör att vi kan öka SADCC-anslaget med 155 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi vill också öka stödet till de demokratiska krafter som inne i Sydafrika arbetar för apartheids avskaffande. Sverige måste föra rättens och frihetens talan också i de fattiga länderna. Fattigdom får aldrig bli en ursäkt för förtryck. Den kombination av rättsstat, individuell valfrihet och marknadshushållning som gett Sverige dess välstånd är nyckeln till framsteg också i u-länderna. Herr talman! Mina kolleger kommer att i det följande beröra anslagsramar och reservationer, betalningsbalansstödet, miljöfrågor, enskilda länder m.m. Jag ber härmed att få yrka bifall till de moderata reservationer som finns fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Varför skall de fattiga ge till de rika? Det kunde vara ämnet för årets biståndsdebatt. Det kan tyckas vara ett egendomligt påstående, för debatten i dag skall ju handla om hur vi skall ge nästan 10 miljarder kronor från rika Sverige till de fattiga länderna — inte det omvända. Det är sant. Men summan av vårt och andra rika länders biståndspolitik är ändå att mer kapital i år kommer att gå från de fattiga länderna till de rika än omvänt. Det är det nya i relationerna mellan den rika och den fattiga världen. Strömmen har vänt. Kapital rinner ut från de fattiga länderna och in i de rika. För fem år sedan var ännu nettoutflödet till de fattiga länderna 35 miljarder dollar. Förra året hade strömmen vänt. Då var nettoutflödet från u-länderna 22 miljarder dollar. Nyligen passerade u-ländernas skulder mardrömsgränsen 1 000 miljarder dollar. Skuldfällan har slagit igen. Man måste låna för att betala ränta på de gamla lånen. De som sitter värst i kläm är de allra fattigaste. Varför vållar detta faktum inte större uppmärksamhet? Varför reser sig inte alla med hjärta i kroppen upp och säger ifrån? Hur kan det komma sig att vi, de rika, beter oss lika egoistiskt och kortsynt som någonsin forna tiders kolonialmakter? Jag har inget svar på de frågorna. Åtskilligt får vi som bär det politiska ansvaret i dag ändå ta på oss. Vi vet att en stor majoritet i Sverige är beredd att ge till behövande i andra länder, om man nås av information om vad som behöver göras och om man litar på att hjälpen kommer fram. Åtskilligt mer kan och måste göras för att ta till vara denna positiva inställning till svenskt bistånd. Vi kan inte ensamma vända strömmen så att resurserna återigen går till de fattiga länderna, men vi kan medverka till att så sker. Vi kan låta insikten om den rika världens perversa u-landspolitik påverka vårt eget handlande — påverka omfattningen, utformningen och inriktningen av vårt bistånd. En sak vet jag. Utflödet av kapital från de fattiga länderna beror inte på att behovet skulle vara mindre i dag än för tio år sedan. Tvärtom. Innan de barn som föds i Sverige i dag har uppnått pensionsåldern har befolkningen i världen mer än fördubblats. Allt fler munnar skall mättas. Allt fler behöver vård. Allt fler behöver utbildning. Allt fler söker utkomst för överlevnad. Allt fler svälter i dagens värld. Jordarna sugs ut. Öknarna breder ut sig. Skogen skövlas. I världens överbefolkade städer växer slumområdena. Bostadsbehovet är skriande. Undernäring, infektioner och pester härjar. Krig ödelägger. Och ovanpå alltsammans drabbas nu också de allra fattigaste av vår tids farsot, aids. Den slår hårt mot många av de allra fattigaste länderna i världen. Exempel på framsteg saknas inte. De är tillräckligt många för att ge hopp och inspiration. Men behoven är överväldigande. Ställt inför dessa fakta drar ett av riksdagens partier slutsatsen att det svenska biståndet kan minska. Det är omöjligt att låta bli att uttrycka sin bestörtning inför denna reaktion. Moderata samlingspartiet tycks mena att det inte finns användning för ens 1 90 av Sveriges samlade inkomster för bistånd till fattiga människor i andra länder. Skälet sägs vara att värdet av projekt där Sverige kan delta inte uppgår till en summa som motsvarar 1 96 av BNI. Moderaterna ser med skepsis på mycket av det bistånd som SIDA ansvarar för. Det må vara, men bara hälften av vårt samlade bistånd går via SIDA. Finns det enligt moderata samlingspartiets mening verkligen inga andra kanaler att nå fram till de svältande och behövande? Finns det inget FN-organ som kan ta emot något högre bidrag från Sverige? Har vi givit allt vi kan och bör till katastrofhjälp? Kan inte Röda korset eller Rädda barnen ta emot mer? Finns det inte ens anledning att medverka till att lyfta av skulder från de mest skuldtyngda länderna? Visst finns det behov. Det finns hål att stoppa i överallt. Och det finns vägar att hjälpa, som uppfyller högt ställda krav på effektivitet i biståndet. Varför är det då så viktigt att ge 1 20 av BNI? Varför inte 2 eller 1/2 96? Det måste ju trots allt bli en avvägning mot alla andra anspråk på resurser som riksdagen har att ta ställning till. Av två skäl: det är ett löfte, och det är en signal. Vi har givit ett löfte till de fattigaste länderna att långsiktigt avstå en hundradel av våra inkomster för att långsiktigt och uthålligt ge hjälp till självhjälp. Och det är en signal till omvärlden att göra likadant. Om Sverige - med hänvisning till egna svårigheter — skulle bestämma sig för att bryta sitt löfte, hur mycket större anledning skulle då inte många andra i-länder ha att minska sitt bistånd? Signalen till omvärlden är viktig. Herr talman! Därför att behoven är omätliga och hjälpen vi ger så ringa, är det viktigt att ställa höga krav på effektivitet i biståndet. Varje krona inom biståndsramen måste användas så effektivt som möjligt. Därvidlag har vi ett dubbelt ansvar: dels mot de behövande — ju effektivare pengarna används, desto fler kan hjälpas —, dels mot givarna, dvs. skattebetalarna, som har rätt att kräva att inget förspills, att slöseri beivras, att fel rättas till och att erfarenheter om lyckade och misslyckade projekt får påverka biståndets utformning i framtiden. Effektiviteten i svenskt bistånd kan bli högre än den är i dag. Men för att kunna mäta hur effektiv man är måste man först göra klart vad målen för verksamheten är. De handlar bl.a. om att hjälpa de fattigaste bland de fattiga och att stödja en demokratisering i de länder där vi är verksamma. Enligt folkpartiets mening kan vi nå närmare de målen, om vi ändrar vissa rutiner för vårt bistånd. Jag skall ta upp tre ändringar som skulle leda till bättre användning av pengarna. Det första är att låta mer av biståndet omhänderhas av ideella organisationer, dvs. av kyrkornas mission, Lutherhjälpen och Diakonia, Röda korset, Rädda barnen, kooperativa och fackliga organisationer etc. De arbetar flexibelt. De har låga administrationskostnader. Hjälpen förmeras genom egnainsatser. Organisationerna vägleds av ideella och ideologiska värderingar, som ger tilläggsvärden. De har en lång erfarenhet om hur biståndet skall nå fram och komma till varaktig nytta. Det är mot den här bakgrunden mycket glädjande, att vi i utskottet kommit överens om en kraftig höjning av bistånd via ideella organisationer. Redan i budgetpropositionen föreslog regeringen en viss höjning. Den har fördubblats genom utskottets diskussioner. Jag är övertygad om, att vi därmed medverkat till att biståndsmedlen används mer ändamålsenligt, mer effektivt. Vid de föredragningar som de ideella organisationernas företrädare gjort i utskottet har man klart strukit under värdet av långsiktig planering för att resurserna skall användas effektivt. Folkpartiet har därför föreslagit att riksdagen skulle uttala sig för en viss årlig ökning av anslagen till de ideella organisationerna. Det betyder inte ökade utgifter för staten, utan endast att en större del av det som går till bistånd kanaliseras genom dessa organisationer. Jag beklagar att enigheten i utskottet beträffande synen på de ideella organisationernas medverkan i biståndet inte omfattar också denna aspekt. Det sätter ner effektiviteten i biståndsarbetet jämfört med vad som annars vore möjligt. Det andra sättet att förbättra effektiviteten är att se till att pengarna inte blir liggande kvar i Sverige. Då bör vi inte — som regeringspartiet föreslår — anslå allt större summor till ändamål, där vi av erfarenhet vet att utnyttjandet går långsamt. Det gäller u-krediter och s.k. betalningsbalansstöd. Båda är viktiga anslag, men vi skall inte ge mer än vad vi kan bedöma kommer till användning på dessa båda anslag. Det är svårt att frigöra sig från intrycket, att regeringen blåser upp dessa anslag för att hålla kostnaderna nere. I fråga om u-krediterna har utskottet prutat ordentligt på regeringens förslag. Men även med det nu liggande förslaget får den ansvariga myndigheten, BITS, något mer än den hade begärt — och det är inte första gången. När det gäller betalningsbalansstödet har folkpartiet föreslagit en annan beslutsordning för att minska spillet i biståndet. Det stödet används för att lyfta av skuldtyngda länder en del av bördan. För att det skall ge avsedd effekt bör det ske tillsammans med andra länder och Världsbanken. Av det skälet är det omöjligt att exakt säga när anslagen behöver tas i anspråk. Av årets anslag om 400 milj.kr. har fortfarande endast ca 50 miljoner använts. Om två månader finns ytterligare 460 milj.kr. för samma ändamål. Det är osannolikt att de överenskommelser som måste träffas innan dessa medel kan användas någonsin kommer att stämma med svenska budgetår och svensk anslagsteknik. Vi har därför föreslagit en annan ordning. Det vore bättre att ge regeringen ett bemyndigande att upp till en viss summa medverka i internationella överenskommelser om avskrivning av skulder. Det exakta utfallet kan därefter räknas av från nästkommande budgetårs anslag. Därmed skulle vi kunna undvika att pengar blir innestående på svenska konton i stället för att komma till snabb användning i mottagarländerna. En omläggning av det här slaget är, tror jag, oundviklig. Det blir en viss utgiftsökning det år omläggningen sker. Jag antar att det är därför regeringspartiet går emot förslaget. Något annat rationellt skäl finns inte. Men därmed får man också ta på sig skulden för att effektiviteten i svenskt bistånd hålls nere. Det tredje sättet att höja effektiviteten i biståndet är att göra inköpen av förnödenheter där man kan få dem billigast. Detta talar för ett obundet bistånd. Det borde vara den enda rationella vägen, inte bara för att ge mottagarländerna ökat självbestämmande utan också för att öka effektiviteten i användningen av resurserna. Så sker inte alltid i dag, men det beror inte på försumliga tjänstemän hos SIDA utan på att riksdagen har bestämt att det skall vara så. Riksdagen har nämligen bestämt, att spannmål som Sverige ger till svältande länder skall köpas till svenska regleringspriser i stället för till världsmarknadspriser. Det betyder att vi betalar ca 65 milj.kr. extra för den brödsäd vi vill skänka för att mätta svältande människor. Det är ett oförsvarligt slöseri med resurser. Om 65 milj.kr. ytterligare behövs för svensk jordbrukspolitik, så skall detta redovisas över rätt anslag och inte gömmas i biståndsanslaget. Hur kan företrädarna för det socialdemokratiska partiet, som är medvetet om denna orimlighet, försvara att den inte omedelbart rättas till? Herr talman! Ett av målen för biståndet är att främja en demokratisk utveckling i mottagarländerna. Det är angeläget att det målet tas på allvar och inte stannar vid en läpparnas bekännelse. Vi kan inte ställa krav på att våra mottagarländer skall uppvisa en fullt fungerande demokratisk samhällsstruktur från den ena dagen till den andra som villkor för att svenskt bistånd skall fortsätta. Det vore likt den obotfärdiges förhinder. Men sett över en längre tid är det nödvändigt att rörelseriktningen är mot demokrati för att svenskt bistånd skall bli effektivt. Just därför att vi tror att demokrati som styrelseskick är den bästa formen för att främja såväl mänskliga frioch rättigheter som ekonomiskt välstånd, vore det fel av oss att ge avkall på demokratisering som mål för vårt bistånd. I såväl propositionen som i utskottets betänkande sägs mycket klokt om tyngden i demokratimålet. Det är förpliktande uttalanden. Det borde leda till stor öppenhet från regeringens sida när det gäller att hitta vägar att påskynda demokratiseringen. Jag kan dess värre inte finna någon sådan öppenhet. Låt mig ta några exempel: Vi har föreslagit att särskilda anslag avsätts för stöd till Uganda och Filippinerna. I båda dessa länder har klara steg mot en demokratisering tagits. I Uganda har inte fred och vapenvila uppnåtts. Det råder emellertid inget tvivel om att den nuvarande regimens ambitioner och metoder med fördel avviker från dem som tillämpades under Idi Amins och Milton Obotes tid. Den svenska regeringen borde ge det uttalade stöd för den nuvarande regimens ambitioner som ett särskilt anslag är uttryck för. Detsamma kan med än större fog sägas om utvecklingen i Filippinerna. Folkpartiet föreslår att särskilda medel avsätts också för Filippinerna och att de används för ett särskilt avtal om regeringssamarbete. Därmed skulle Sverige som nation kunna uttrycka sitt stöd för och sitt gillande av den glädjande utveckling mot demokrati som har skett i Filippinerna. Jag beklagar att regeringspartiet inte kan förmå sig att inse värdet härav. Majoriteten i utskottet har också ställt sig kallsinnig till förslaget om att kanalisera visst bistånd för demokratistödjande åtgärder via de politiska partierna. Man säger sig förstå värdet av ett sådant bistånd för att nå mångfald och pluralism i mottagarlandet. Men man vill inte anstränga sig för att få det att fungera som en form tillgänglig för alla politiska partier. Det är svårt att frigöra sig från känslan att det beror på att den svenska arbetarrörelsen redan har hittat sin form när det gäller att få del av svenskt bistånd för vidare befordran till systerorganisationer i andra länder. Ändå menar vi bara att svenska biståndsorgan borde slussa vidare ytterligare medel för demokratiseringsarbetet också via andra svenska politiska organisationer. Det skulle vara ett effektivt sätt att främja demokratimålet. Mitt tredje exempel på hur demokratiseringsprocessen kan främjas är helt enkelt att mer ingående studera i vilken riktning demokratiarbetet rör sig. Det är en svår och grannlaga uppgift att uttala sig om summan av samhällsförändringarna, och den är ingalunda värderingsfri. Därför har vi föreslagit att en utvärdering av demokratiseringsprocessen i olika mottagarländer skulle göras jämväl av en fristående instans. Det är, och det vill jag understryka, inget underkännande av SIDA:s insatser. Men man kan inte vara expert på allt, och det är inget konstigt i att dess erfarenheter och iakttagelser kompletteras och jämförs med en fristående granskning och beskrivning. Det skulle ge ett välbehövligt tillskott till beslutsunderlaget när ställning skall tas till om demokratimålet beaktas i tillräckligt hög grad. På alla dessa tre punkter har regeringspartiet varit kallsinnigt. Det är faktiskt litet svårt att ta det ökade intresset för demokratimålet i biståndet riktigt på allvar när så gott som varje konkret förslag till precisering avvisas. Får jag, herr talman, slutligen ta upp en klassiker i folkpartiets biståndspolitik — avdragsrätten för gåvor till ideella biståndsorgan. En sådan avdragsrätt skulle öka människors biståndsvilja och även effektiviteten i biståndet. För varje krona som staten släpper till lösgörs nämligen ytterligare en från givmilda människor. Förslaget finns utformat. Det är tekniskt fullt möjligt att hantera, och det finns att studera i vårt grannland Finland. Det enda som fattas är den goda viljan. Förslaget kan inte avföras med motivet att en sådan avdragsrätt är artfrämmande för vårt skattesystem. Den möjligheten finns redan när det gäller avgifter till fackföreningar. Får jag fråga Stig Alemyr eller biståndsministern eller någon annan som vill försöka svara: Varför är det viktigare att medge avdragsrätt för avgift till facklig organisation än för gåvor till ideellt biståndsarbete? Varför är det viktigare att stödja en organisation som förhandlar fram bättre villkor för mig än en organisation som arbetar för bättre villkor för de verkligt svaga? Svara på de frågorna om det går! Och varför är det möjligt för en socialdemokratiskt ledd regering i Finland att ansvara för ett system med avdragsrätt för gåvor medan det inte är möjligt för en socialdemokratisk regering i Sverige? Vad är det för slags ideologiska skygglappar som år efter år förhindrar ett förslag som skulle öka svenskt bistånd, tillvarata människors biståndsvilja och öka effektiviteten i vår hjälp till fattiga länder? Om det finns ett svar, så låt oss höra det! Herr talman! Jag yrkar bifall till alla reservationer där folkpartiet medverkar samt i övrigt till utskottets hemställan.